Fru talman! Riksdagen behandlade, som Oskar Lindkvist sade, frågan om övernattningsbostäder hösten 1983 och fann då inte tillräckliga motiv för att tillstyrka förslag om förändringar i lagstiftningen i syfte att sådana bostäder skulle kunna ställas till bostadsförmedlingarnas förfogande. Utskottet och riksdagen ansåg då bl.a. att pågående utredningsarbete och regeringens övervägande med anledning därav skulle avvaktas. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan dess, och problemen har inte lösts utan blivit värre. Någon redovisning av förslag eller överväganden av regeringen har inte synts till, och därför bör man enligt vår mening inte längre avvakta utan snarast lägga fram förslag, som generellt kan ge bostadsförmedlingarna en mera aktiv roll när det gäller att driva in bl.a. övernattningsbostäder. Så till frågan om förmedling av bostäder, där vpk föreslår att riksdagen skall göra ett uttalande av den innebörden att bostadskommittén snarast skall lägga fram förslag till förändringar i lagstiftningen om förmedlingen av bostäder. Regeringen skulle i sin tur därefter förelägga riksdagen ett sådant förslag att beslut kunde fattas under 1985. Bakgrunden till detta förslag är att vi tycker att det är bråttom. Det föreligger sådana brister, precis som Oskar Lindkvist själv sade i sitt anförande för en stund sedan då det gällde bostadsanvisningslagen, som vi snabbt måste försöka rätta till. Förslag från bostadskommittén, som i sin tur kan föranleda regeringsförslag och riksdagsbeslut, kan troligen inte förväntas förrän omkring årsskiftet 1985-1986, då kommitténs arbete beräknas vara slutfört. Vpk anser därför att det är nödvändigt att riksdagen nu ger regeringen till känna att bostadskommittén bör få i uppdrag att under våren 1985 komma med förslag till förbättring av den lagstiftning som reglerar kommunernas möjligheter att anvisa bostäder. Jo då, Oskar Lindkvist, Tore Claeson söker så gott han kan i bostadskommittén att få fram sådana här förslag. Jag är tyvärr inte ensam i bostadskommittén, och jag har tyvärr inte någon majoritet med mig om detta. Därför tyckte jag att det vore angeläget att riksdagen gjorde ett sådant här uttalande i den riktning som vi har föreslagit.
Fru talman! Nu kan vi alltså summera litet av vår grundinställning med utgångspunkt i Minnebergsexemplet. Rolf Dahlberg konstaterar att han vill ha ett system med beskattning av reavinsterna och att det hela är en skattefråga. Det betyder att han inte har några invändningar mot det som har skett i detta lägenhetsärende i Minneberg. Det andra svaret har kommit från Kjell Mattsson, som sade att lägenheterna såldes för billigt av HSB och att subventionerna var felaktiga. Kerstin Ekman tyckte att det var ett så bra svar att hon t.o.m. instämde i det. Det borde göra Kjell Mattsson litet betänksam, men det är en helt annan sak. Slutsatsen av detta är att folkpartiet och centerpartiet anser att de lägenheter som ”säljs” — jag ber att få använda ordet ”förmedlas” — till medlemmarna genom HSB är för billiga. I Stockholm skall det inte kosta 145 000 kr. för en lägenhet på 140 kvadratmeter i området Minneberg, utan det skall kosta 455 000, därför att 455 000 kr. är just det marknadsvärde som råder för tillfället i Stockholm. Det var mycket avslöjande. Då har jag alltså fått tre svar på mina frågor, tre invändningar, vilka alla bekräftar att det som har skett med Minneberg kan godtas och att man genom HSB skall se till att lägenheterna blir dyrare. Det är konsekvensen av det Kjell Mattsson sade. Då vill jag bara säga till Kjell Mattsson att det kommer aldrig på fråga. HSB och Riksbyggen arbetar utan enskilt vinstintresse, som kooperativa organisationer. De arbetar för det vanliga folket. I deras program står klart inskrivet: Kamp mot varje form av spekulation i bostadsrättslägenheter. Det är därför organisationerna har begärt av riksdagen att få använda en treårig karensregel. De som av olika skäl flyttar under den tiden eller de som avser att driva affär med sin bostadsrättslägenhet skall återlämna den till organisationerna, som i sin tur skall lämna ut lägenheten till den person som står i tur att få en lägenhet inom HSB. Jag är nöjd, fru talman, med de här beskeden. De är bra att ha i fortsättningen. De bekräftar också vad jag sade inledningsvis, att vi ser två olika mönster till bostadssamhälle — ett socialt och ett för ett friare marknadssamhälle.

Fru talman! Utöver vad jag sade om att staten skall ta in reavinstbeskattning på en sådan här försäljning vill jag, nu när jag har tid, nämna att en åtgärd, kanske den absolut viktigaste, är att se till att det finns fler bostadsrätter på marknaden för att komma till rätta med det stora tryck och den efterfrågan som i dag finns och som driver upp priserna. Men det vill inte Oskar Lindkvist vara med på. Han kommer med det ena förslaget efter det andra som försvårar och förhindrar bildandet av och ombildandet till bostadsrätter. Han är en av dem som så att säga lägger grunden till att priserna stiger på det här viset. Jag vill instämma i vad Kjell Mattsson säger, att priset i och för sig säkert är riktigt. Vi kan t.ex. jämföra en 140 kvadratmeters fin våning med ett 140 kvadratmeters radhus. Där vet vi att produktionskostnaden ligger någonstans mellan 400 000 och 500 000 kr. Det som händer är att staten på olika sätt har subventionerat detta pris i början, därför är det mycket svårt att veta var marknadsvärdet hamnar. Det är denna labyrint av olika subventioner som gör att vi får en sådan här konstig marknad, plus att vi har alldeles för få bostadsrätter. Får jag säga bara en sak till, fru talman, när det gäller införandet av hembudsmöjlighet och priskontroll. Då säger man att detta är en möjlighet som man ger föreningarna. Men då undanhåller man den uppgiften att just HSB och Riksbyggen bildar sina föreningar och fastställer stadgar innan de har några medlemmar i föreningarna. Man gör det vid skrivbordet, och sedan skaffar man medlemmar. Men då har tjänstemän och förtroendevalda på HSB redan bestämt att de som kommer till den här föreningen får hembud och priskontroll på sina blivande bostadsrätter. Det är alltså inte medlemmarna som får chansen att bestämma i föreningen, utan det är de som sitter på kontoret på Kungsholmen och bildar bostadsrätterna och skriver stadgarna som bestämmer.
Fru talman! Koncentrationen till Stockholm gör att det där naturligtvis finns en mycket stor efterfrågan på bostäder. Där finns också många vackra bostadslägen, för vilka människor är beredda att betala. Oskar Lindkvist resonerade ungefär så, att alla egentligen skulle ha möjlighet och rätt att bo i ateljélägenheterna i Minneberg. Om det är problem för HSB-rörelsen med den typen av exploatering får man väl låta bli att driva igenom den — om man inte vill ta konsekvenserna i prishänseende. Sammanfattningen av den diskussion vi i dag har fört om en rad bostadspolitiska frågor är att socialdemokraterna definitivt är på fel väg i bostadspolitiken. Man vill fortsätta att ha en stark centralstyrning av vad vi som boende, vare sig vi är bostadsrättsägare eller hyresgäster, skall få. Man vill inte utöka människors möjligheter att själva ta ansvar och att utnyttja sin förmåga till detta. Man är negativ till bostadsrätter. Det är detta som förvånar mig så mycket. Socialdemokraterna har ju ändå ett starkt engagemang i de två organisationer som nämnts i den här debatten, HSB och Riksbyggen.

Det borde de egentligen göra, om man ser till partiernas program.
Fru talman! Jag förstår att det kan vara svårt för Oskar Lindkvist att hinna med repliker på fyra inlägg. Jag är medveten om att detta är orsaken till att det just inte blev några kommentarer utöver Oskar Lindkvists och mitt meningsutbyte. Låt mig bara fylla ut den föregående repliken, som gällde Oskar Lindkvists kritik av våra förslag till åtgärder mot fastighetsspekulation. Oskar Lindkvist sade att våra förslag var optimistiska i överkant och att det hade varit en del besvär med att förstå vad vi egentligen ville. Det är riktigt att vi i år inte så utförligt tagit upp och motiverat konkreta förslag till lagändringar som vi tidigare har gjort under en följd av år. Men inte hade det varit svårt att med utgångspunkt i fjolårets och tidigare års motioner få ut vad vi ville. Vi har också i de motioner som behandlas gett klart uttryck för vår uppfattning. Vi har bl.a. sagt att gällande lagstiftning inte ger tillräckliga möjligheter att begränsa eller stoppa den form av privatisering och allt dyrare boende som förekommer. Jag vet, fru talman, att Oskar Lindkvist och jag är ganska överens då det gäller nödvändigheten av åtgärder mot den spekulation i olika former som pågår på bostadsmarknaden. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att vi från resp. partier skall komma ännu litet närmare varandra då det gäller att samsas om och bättre ta itu med att få till stånd de förändringar som behövs.
Fru talman! Vi har svarat Oskar Lindkvist på hans fråga. När han recenserade våra svar glömde han säga att jag hade talat om att reavinstbeskattning och ett ökat utbud var två av ingredienserna. Däremot har jag inte fått svar på den fråga som jag ställde, om dagens förslag till överlåtelsekontroll är ett första steg på vägen mot ett avskaffande av 11 a §i bostadsrättslagen. Anledningen till att jag kan fordra ett svar av Oskar Lindkvist är att vi har ett yrkande, precis som Oskar Lindkvist sade i sitt första anförande, om att riksdagen skall slå vakt om den paragrafen, som just omöjliggör för föreningar att införa överlåtelsekontroll.
Fru talman! Rolf Dahlberg säger att det behövs fler bostadsrättslägenheter. Det är säkert alldeles riktigt, för det är efterfrågan på dem. Men det är inte vii riksdagen som bestämmer om det skall byggas bostadsrättslägenheter eller om man skall ha någon annan upplåtelseform. Det är en kommunal bedömning, eftersom vi redan 1947 lade ansvaret för bostadsförsörjningen på kommunerna. Det är de som avgör vilka upplåtelseformer som skall ingå i produktionen. Därmed kan man bara konstatera att det i Stockholm är brist på inte bara bostadsrätter utan även bra placerade hyreslägenheter. Det betyder att Stockholm genomgår en stark expansion med stor efterfrågan på bostäder. Rolf Dahlberg försöker skapa ett motsatsförhållande mellan dem som sitter i produktionsrollen på kontoren och bildar bostadsrätter och medlemmarna. Det är en klassisk invändning mot organisationstänkandet att det alltid finns en motsättning mellan dem som sitter i ledningen för en medlemsorganisation och medlemmarna. Tror verkligen Rolf Dahlberg att det innebär någon framgång att föra ett resonemang som går ut på att t.ex. för HSB:s vidkommande det skulle finnas spänningar av sådant slag att ledningen inte skulle tillvarata medlemmarnas intressen? Jag tycker att den formen av debatt inte bör förekomma i den svenska riksdagen. Kjell Mattsson talade om ansvar och kopplade hela ansvaret till bostadsrätten. Det är klart att det är ett stort ansvar att bo med bostadsrätt, och det är ett stort ansvar att bo i villa. Men det är ett lika stort ansvar att bo i hyreslägenhet. Därför har hyresgäströrelsen organiserat kontaktverksamhet, aktiviteter och fritidsverksamhet för att skapa just det ansvarsmoment i hyresboendet som man tycker tidigare inte har funnits. Jag tror alltså inte att man skall begränsa ansvarsmomentet till en enda upplåtelseform, även om jag medger att bostadsrätten har betydande fördelar i många fall jämförd med hyresrätten. Men hyresrätten kan komma att spela en större roll också i ansvarsmomentet än den har gjort tidigare. Sedan skall Kjell Mattsson sluta med att försöka få folk att tro att vi är motståndare till bostadsrätten. Den är inkapslad i en socialdemokratisk politik. Jag har det socialdemokratiska partiprogrammet, och där står det att olika boendeformer jämställs i fråga om kostnader för de boende. Vidare står det att en social bostadspolitik förutsätter ett väsentligt kooperativt och allmännyttigt företagande. Det är alltså klart utsagt och har alltid varit ledstjärnan i socialdemokraternas politik.

Fru talman! Jag förstår att det inte är särskilt populärt att man en fredagseftermiddag går in i debatten utanför talarlistan. Men det hjälps inte. Det går inte att acceptera att bostadsutskottets ordförande lägger dimridåer i den här debatten som är så viktig — debatten om bostadsrätterna och bostadsrättshavarnas rättsställning. Kom ihåg att starten på denna aktion från socialdemokraterna var att marknadsdomstolen underkände en regel som förekom i ett av HSB tillämpat avtal. Och kom ihåg att kärande i det målet var konsumentombuds mannen, som är tillsatt för att värna konsumenternas intressen. Kom också ihåg att marknadsdomstolens dom motiverades av hänsynstagande till bostadskonsumenternas intressen. Att därefter hävda att syftet med HSB:s aktion är att värna bostadskonsumenternas intressen är att bluffa riksdagen. Vad som skedde var naturligtvis att HSB:s intressen träddes för när. Man skickade ut sin förbundsjurist för att han skulle skriva en motion. Man skaffade fram socialdemokratiska riksdagsmän som skrev på den. Bostadsutskottets socialdemokratiska majoritet skyndade sig att trycka fram den här motionen så att den skall kunna träda i kraft den 1 maj — t.o.m. innan trycksvärtan har torkat. Det här är ett bra exempel på hur makt och demokrati förhåller sig till varandra i folkrörelsernas Sverige. Man sätter där direkt åt sidan demokratins spelregler och lagstiftningstraditionen enbart för att gynna de egna intressena. Till sist, fru talman! Här talas det om HSB och om HSB:s regelkomplex. Oskar Lindkvist viftar med stolthet med HSB:s kooperativa natur. Får jag be herr Lindkvist svara på frågan om det är möjligt för de enskilda bostadsrättsföreningarna i HSB-rörelsen att ändra sina stadgar. Jag vill att kammarens ledamöter blir medvetna om att det i HSB:s stadgar ingår en bestämmelse som säger att man i de enskilda bostadsrättsföreningarna inte får ändra stadgarna utan att fråga ”husse”. Man skall gå till HSB:s högsta huvud och be om lov att få ändra stadgarna. Det är ett sätt att förtrycka konsumentens intressen, herr Lindkvist.
Fru talman! Det som Nic Grönvall säger i sin första mening är alldeles rätt. Han sade att bostadsutskottets ordförande använde dimridåer. Eftersom Kjell Mattsson är ordförande i bostadsutskottet får väl han försöka svara på det i något annat repliksammanhang. När Nic Grönvall gick fram till talarstolen tänkte jag följande: Där går mannen som av någon fullkomligt oförklarlig anledning har suttit i bostadsrättskommittén. Han har där skrivit 24, 25 eller 26 sidor i ett slags reservation. Reservationen är en enda hyllning till marknadssamhället, där penningen — den enskildes ekonomiska kapacitet — till 100 96 tar över de sociala aktiviteter som i dag utmärker den svenska bostadsmarknaden. Det är därför vi slåss för denna bostadsmarknad, inte för att försvåra eller krångla till utan för att slå vakt om den vanlige medborgarens rätt att efterfråga en bostad till ett hyggligt pris. Nic Grönvall berör nu den process som har förekommit i ärendet inför marknadsdomstolen. Konsumentverket har haft människor engagerade i denna viktiga fråga. Konsumentombudsmannen har varit inblandad, liksom marknadsdomstolen. De har som bekant inte blivit eniga i marknadsdomstolen. Det var fem röster för ett utslag och två röster emot. De två rösterna kommer från den kooperativa sektorn. Jag tycker att Nic Grönvall skall vara övertygad om följande. Bestämmelserna om huruvida en bostadsrättsförening i HSB skall ändra sina stadgar eller ej har beslutats i demokratisk ordning inom en folkrörelseorganisation. Besluten fattas inte som på ett direktörskontor, utan under ständig medverkan av medlemmarna. Man har fattat ett sådant beslut för att få en homogen ställning för hela den bostadskooperativa rörelsen.
Fru talman! Eftersom Oskar Lindkvist begärde replik förstod han vem jag menade. Jag skall gärna hålla med om att det även för mig är oförklarligt varför jag hamnade i bostadsrättskommittén. Men eftersom jag var tvungen att sitta där genomförde jag arbetet på ett grundligt sätt. Vi fick i alla fall ett besked av Oskar Lindkvist nu. Jag ber er allihop att notera det. En HSB-förenings medlemmar kan inte ändra sina stadgar själva. Oskar Lindkvist säger att det är skillnad på direktörskontoren på HSB och andra direktörskontor. Det är ju just det som inte är fallet. I direktörsrummen på HSB:s huvudkontor bestämmer man vad som skall gälla i enskilda bostadsrättsföreningar.
Fru talman! Jag förstod vem Nic Grönvall menade. Jag förstod att Nic Grönvall menade Kjell Mattsson. Det var därför jag påpekade att han är ordförande i bostadsutskottet. Nic Grönvall kan inte mena mig. Jag har ju fört ett resonemang med utgångspunkt i de absoluta specifika intressen som HSB har som kooperativ medlemsorganisation. Jag har ändå verkat i över 25 år som anställd i företaget, så litet har jag ju lärt mig under årens lopp. Men det som överraskar mig är att Nic Grönvall nu tar upp frågan huruvida en bostadsrättsförening inom HSB har rätt eller inte rätt att ändra sina stadgar. Den har rätt att ändra sina stadgar efter samråd med HSB:s riksförbund. Detta har man själv bestämt på medlemsbasis — och det gäller för alla folkrörelseorganisationer, att man följer de beslut man själv har varit med om att fatta.

Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid utskottsbehandlingen av vpkmotionen om slopad matmoms. Skatteutskottets yrkande om avslag på vpk-motionen är i sanning en intressant läsning. Skrivningen ger lysande exempel på hur man kan släppa fram skrivningar utan att själv värdera och analysera vad som där faktiskt står. Man inleder litet hurtfriskt med att kravet från vpk har upprepats, ibland flera gånger per år. Jag anar att man genom den skrivningen anser att det skulle vara något anmärkningsvärt att kraven upprepas gång på gång under året. Anledningen till detta har ju ofta varit att det kommit olika förslag från olika regeringar under löpande budgetår, vilket givit oss anledning att ta upp frågan om matmomsen igen. Det har gällt förändrade skatter, förändrade momssatser, livsmedelssubventionernas slopande eller minskande. Vi kommer kanske igen med kravet flera gånger i år också. Vi får väl se. Så över till argumenten mot slopad matmoms som utskottet fört fram. Man hänvisar till utredningen om differentierad moms på mat, där några av utskottets ledamöter fanns med, och hävdar att utredningen avvisade tanken om slopad matmoms med en rad tunga argument. Man hänvisar i slutklämmen till att utredningen visat att slopad matmoms är fördelningspolitiskt förkastlig och tror sig därmed ha avfärdat frågan för gott. Men, fru talman, verkligheten är dock sådan att svaga argument inte blir starkare bara därför att de upprepas. Det finns skäl att gå igenom argumenten på ett grundligt sätt i dagens debatt. Utskottet hänvisar först till skattetekniska och statsfinansiella skäl som skulle tala mot slopad matmoms. Datakassor och ny teknik inom handeln introduceras nu i snabb takt, mycket snabbare än vad någon expert någonsin kunde ana i den utredning där vi satt. Man var mycket tveksam inför denna utveckling och sade att det skulle dröja mycket lång tid. Men alla som är ute och handlar vet nu att man får specificerade kvitton där varenda produkt finns upptagen. I förlängningen av detta system kommer det inom kort att vara möjligt att ta bort momsen på maten på ett enkelt sätt. Man talar sedan om att det skulle bli krångligt och ge möjlighet till skatteflykt. Men alla som satt i utredningen vet att de momsexperter som var där och yttrade sig sade att det i dag egentligen inte finns någon kontroll av momsen. Man har så bristfälliga resurser när det gäller att kontrollera momsdeklarationer att man faktiskt bara kontrollerar dem som begär att få tillbaka en mängd pengar. Att då säga att slopad moms på mat skulle ge större möjligheter till momsmygel är att verkligen suga på de argument man kan hitta. De statsfinansiella skälen kan direkt avvisas, Det handlar nämligen ytterst om politik. Vilken politik vill man föra? Vilka vill man gynna? Inom vilka områden av statens budgetmöjligheter vill man sätta in stöten? Vilka inkomstförstärkningar kan man tänka sig för att finansiera? Om vi ser på vad som hänt under de senaste åren och tar några av de mest diskuterade exemplen, finner vi att skattesänkningarna den underbara natten kostade staten ganska mycket pengar. 1983 gjordes beräkningen cirka nio miljarder, och man har tvingats göra förstärkningar på andra områden för att finansiera detta. I höstas fick vi höjningar av bensinskatten. Där tog man in fyra och en halv miljard. Om man nöjer sig med dessa två vanliga och mycket omdiskuterade exempel är vi snart uppe i den kostnad det behöver skjutas till för att ta bort matmomsen. Egentligen handlar det om politisk vilja och inte om att det skulle vara omöjligt. Det är fördelningspolitiskt förkastligt, säger utskottet och man anför två argument: 2. som isolerad åtgärd skulle det gynna höginkomsttagarna. Låt oss granska också dessa argument. Subventioner som träffar de varor som mest köps av barnfamiljer och låginkomsttagare är naturligtvis alldeles utmärkta. Problemet är bara, att om man vill ta bort hela momseffekten, räcker inte de subventionerade varorna till — om man inte tänker sig sänka dessa varors pris, så att det motsvarar kanske dubbla momseffekten. I så fall kommer de viktigaste basvarorna att sjunka med betydligt mer än momsen, jämfört med om man tar bort momsen över hela fältet. Men om nu utskottet anser att detta är en överlägsen metod, så föreslå då riksdagen det, och ni skall få vpk:s stöd. Vi talar nämligen om att ta bort momseffekten. Motståndare mot slopad matmoms kommer säkert inom kort att replikera att det inte var så man menade, att man bara kan subventionera en del varor och inte så mycket. Och så kommer man återigen att hänvisa till statsfinansiella skäl. Nå, men föreslå det då, och ni skall också få vårt stöd. I min reservation i utredningen säger jag, att om man inte anser sig ha medel att ta bort matmomsen, kan jag tänka mig att gå subventionsvägen och ta de viktigaste varorna, för det är ändå ett steg på vägen, och det är exakt vad som föreslås i första att-satsen i vår motion till årets riksdag, en att-sats ni nu avslår. Detta är ju mycket märkligt! Det måste alltså handla om att man inte vill sänka matpriserna. Annars skulle man ju acceptera vpk-motionens första att-sats och ta det första steget. Man kan också fråga: Hur klarar Stig Josefson och Karl-Anders Petersson från centern ut det här, som i ett särskilt yttrande har sagt samma sak som vi säger i vår första att-sats, att man kan öka subventionerna för att lindra momseffekterna? Är det så att man bara talar inför sina väljare om att man vill slopa matmomsen eller minska momsens fördyrande inverkan, men inte är beredd att göra någonting när man kommer till riksdagen? Ni har en försåtlig formulering med i det särskilda yttrandet. Det står att ni inte vill avveckla eller minska subventionerna. Men när ni är ute och talar med era väljare talar ni om borttagande av momsen på maten och ökade subventioner för att man skall få större avsättning för böndernas produkter. Jag har inte träffat en centerväljare eller en bonde ansluten till LRF —-som jag gärna diskuterar med — som inte säger samma sak och tror att centern står för det. Så till argument nr 2 att slopad matmoms gynnar höginkomsttagarna. Det skall sägas av fyra partier som i praktiskt taget alla skatteförslag som framlagts sedan jag kom till riksdagen för sex år sedan har gynnat höginkomsttagarna! Den underbara nattens politik gynnade höginkomsttagarna. Olika skatte rabatter för dem som sparar gynnar oftast också höginkomsttagare. Höjning av punktskatter drabbar dem som tjänar sämst. Och den nu av regeringen föreslagna skatterabatten till semestern ökar för dem som har den högsta inkomsten och lämnar ingenting alls för dem som tjänar litet. Detta är alltså ett mycket sökt argument. Jag är medveten om att det i kronor räknat är svårt att upprätta rättvisa skattetabeller och framlägga rättvisa skatteförslag, så att de verkligen gynnar låginkomsttagarna. Men varför använder ni det argumentet just i fråga om matmomsen? Naturligtvis blir det i kronor räknat en större lättnad för dem som köper mycket mat. Då tänker man sig att det är den som tjänar väldigt mycket, har lyxiga matvanor och anordnar eleganta middagar som skall tjäna mycket på ett slopande av matmomsen. Men det finns ju andra som köper mycket mat, och de är ju de som har många munnar att mätta eller som har ett tungt arbete. Detta argument är alltså mycket ihåligt. Utredningen har klart redovisat att låginkomsttagare med flera barn lägger en större andel av sina utgifter på matmomsen, medan höginkomsttagarna, även om de äter elegant, lägger en mindre del av sina utgifter på matmomsen, räknat i procent på vad man har att disponera. Alltså får låginkomsttagarna den största kännbara lättnaden. Sedan finns det möjligheter att kompletera skattesystemet i övrigt. Genom vårt samlade budgetförslag, där vi diskuterar räfst och föreslår ökad skatt på förmögenheter, finns det möjligheter att utjämna en eventuellt överdriven effekt av ett slopande av matmomsen för dem som tjänar mest. Jag tycker att argumenten är ihåliga och dåliga. Det handlar inte om huruvida det går, är rättvist eller någonting liknande, utan det handlar om att man inte vill sänka matpriserna. Säg det till svenska folket! Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1643.

Fru talman! Skatteutskottet behandlar i detta betänkande en rad motioner som handlar om mervärdeskatten. Betänkandet är enhälligt utom på en punkt, och det gäller frågan om mervärdeskatt vid offentlig upphandling, där de borgerliga ledamöterna enats om en reservation. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till att motivera utskottsmajoritetens ställningstagande i den frågan och därutöver bara något kommentera vpk-yrkandet om slopande av mervärdeskatten på livsmedel. När det gäller mervärdeskatt vid offentlig upphandling har utskottet haft att ta ställning till två motioner. I den ena motionen hävdas det att det nu gällande systemet missgynnar ett entreprenadförfarande när offentliga institutioner upphandlar varor och tjänster. I den andra motionen redovisas gällande bestämmelser, och där kommer motionärerna fram till den motsatta ståndpunkten, nämligen att det blir högre skattebelastning om kommunerna utför arbetet i egen regi. Mervärdeskatteutredningen har förutskickat att den kommer att göra en kartläggning av den kommunala verksamheten och även av hur mervärdeskatten fungerar när det gäller kommunala arbeten. Utskottet förutsätter i betänkandet att utredningen utan onödigt dröjsmål ser över vilka effekter mervärdeskattebestämmelserna har när det gäller den kommunala verksamheten och om dessa är konkurrenssnedvridande. Vad som skiljer reservanterna och utskottsmajoriteten åt är att reservanterna anser att den här frågan har en så hög angelägenhetsgrad att riksdagen bör ge regeringen till känna att det är anmärkningsvärt att inte mervärdeskatteutredningen redan har tagit upp frågan. Mervärdeskatteutredningen har nyligen avlämnat sitt nionde betänkande, och det behandlar mervärdeskatten när det gäller tekniska detaljer och datatjänster. Skatteutskottet har tidigare uttryckt en bestämd önskan att utredningen skall se över hur mervärdeskatten tillämpas när det gäller de ideella föreningarna. Den frågan tycks nu stå närmast i tur för mervärdeskatteutredningens överväganden. Utskottsmajoriteten har förutsatt att den fråga som nu aktualiserats utan onödigt dröjsmål tas upp till behandling. Men eftersom det finns fler angelägna frågor för mervärdeskatteutredningen att ta ställning till anser utskottet att det räcker med ett sådant uttalande från utskottets sida, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Vpk-motionen 1643, som också behandlas i detta betänkande, innehåller ett yrkande om att riksdagen hos regeringen begär ett förslag om fullständigt slopande av momsen på livsmedel. I den här motionen föreslår man en treårig avvecklingsplan, och kostnaderna beräknas till 17 miljarder kronor. Frågan om matmomsen har nyligen varit föremål för en parlamentarisk utredning, i vilken både Hans Petersson i Hallstahammar och jag hade tillfälle att delta. Utredningen avlämnade sitt betänkande i slutet av 1983. Utredningen avvisade såväl ett slopande av mervärdeskatten som en differentiering av livsmedelsmomsen. Utredningen var, med undantag av vpk-ledamoten, enig i sina bedömningar. Nu är de skäl som anförs för ett borttagande av momsen på mat främst ett s.k. fördelningspolitiskt skäl. Man anser att en sådan åtgärd skulle gynna barnfamiljer med låg inkomst. Utredningen delar inte den uppfattningen. Det förhåller sig obestridligen på det viset att en sänkning av livsmedelspriserna genom ett borttagande av momsen kommer alla hushåll som köper livsmedel till del — ensamstående lika väl som barnfamiljer, höginkomsttagare lika väl som hushåll med låg inkomst. I själva verket gynnas hushållen i proportion till livsmedelsutgifternas storlek, dvs. hushåll med högre inkomst kan tillgodogöra sig en större effekt av ett slopande av mervärdeskatten i kronor och ören än vad hushåll med lägre inkomst kommer att kunna göra. Det erkände också Hans Petersson i sitt inlägg. Man kan möjligen säga att ensamstående och höginkomsttagare får vara med och finansiera en större del av reformen, så att det därigenom uppkommer en viss fördelningspolitisk effekt. Men det är, Hans Petersson, ett ineffektivt sätt att lösa fördelningspolitiska frågor på, eftersom medel som avsätts för åtgärden kommer samtliga hushåll till del, alltså inte enbart de grupper som man avser att gynna. Om man vill ha ett effektivt stöd till barnfamiljer och hushåll med låg inkomst, måste det finnas betydligt effektivare sätt att göra det än att lägga ut 17 miljarder kronor för att sänka matmomsen för alla hushåll. Jag skulle vilja fråga Hans Petersson: Om man hade tillgång till 17 miljarder kronor och fick till uppgift att se till att hjälpa barnfamiljer och låginkomsttagare, skulle Hans Petersson då komma på idén att sänka matpriset för alla hushåll i detta land och påstå att det är det bästa sättet att använda dessa 17 miljarder på för att hjälpa låginkomsttagare och barnfamiljer? Det strider mot all rimlighet att komma på en sådan idé. Jag skall inte ta upp finansieringsfrågan. 1983 års utredning fann ingen annan metod än att finansiera ett slopande av matmomsen med en förhöjd moms på övriga varor och tjänster. Man skulle då få sätta den momsen till ca 35 Zoo. Nu antyder vpk-motionen att ett tänkbart sätt att bidra till finansieringen av ett borttagande av matmomsen är att man punktbeskattar mindre nödvändiga varor. Det kan man givetvis göra. Men det ger förhållandevis små pengar. På inget vis förslår det i detta sammanhang. Jag ber, fru talman, att få yrka avslag på vpk-förslaget.

Fru talman! Vi kan naturligtvis upprepa våra argument från utredningen i evighet, men jag förstår att Rune Carlstein och jag aldrig kan komma att bli överens. Beträffande vad som är disponibel inkomst, hur många inkomsttagare det finns i ett hushåll, osv., brister det förvisso i redovisningen. Det är så att säga stora hål i det hela. Det är en stor osäkerhetsfaktor när man talar om disponibel inkomst, men det begreppet använder vi oss av. Matutgifternas andel i ett hushåll med flera barn, i det här fallet tre barn, med disponibel inkomst under 44 000 kr. — alltså verkligen låginkomsttagare — är 28 Jo. För hushållen utan barn med disponibel inkomst över 100 000 kr. är den bara 16 90. Detta säger väl någonting om vem det gynnar att sänka matpriserna. Det stora problemet, inte bara för barnfamiljerna och låginkomsttagare utan för en stor del av Sveriges befolkning, är faktiskt att klara hyra och mat. De har hela tiden ökat, och genom momsens fördyrande effekt ökar matpriserna mycket mer än nödvändigt. Detta är ju ett problem som ingen kan se bort ifrån. Detta är faktiskt förtjänstfullt beskrivet i en annan motion till årets riksmöte, i motion 1984/85:2742 av Karin Israelsson och Pär Granstedt angående matsubventionerna. Mot bakgrund av att centern är aktiv i dessa frågor är det litet märkligt att man nu är tyst i denna debatt. Centerpartister borde precisera sin inställning på denna punkt. Sedan till hur man skall få ihop 17 miljarder. Jag har tagit till litet faktiskt när jag beräknat det till 17 miljarder. Vi var ju överens om 15 miljarder. Men jag har sedan tittat på hur matpriserna har ökat, subventionerna har tagits bort och på hur momsens fördyrande effekt har påverkat matpriserna. Därför har jag kommit fram till 17 miljarder, kanske inte fullt ut, men någonting åt det hållet. Hur skall detta då finansieras? Är det rimligt att använda dessa till att ta bort matmomsen? Jag tycker att det är rimligt att göra det, för man kan inte se den här åtgärden isolerad från hur den finansieras. Jag skulle precis lika gärna kunna lägga tillbaka frågan till Rune Carlstein: Anser Rune Carlstein att det var fördelningspolitiskt riktigt att genom den underbara nattens politik kapa statsinkomsterna med 10 miljarder, vilket bevisligen gynnade dem som hade de högsta inkomsterna? Det är i så fall lika tokigt. Jag förstår inte hur man så starkt kan hävda de här argumenten mot att slopa matmomsen, som, när man ser till den relativa tyngden av hushållens utgifter för mat, gynnar dem som tjänar sämst. För övrigt vill jag säga att det inte går bedöma en reform utan att se hur den finansieras. Vi har en fördelningsprofil i våra budgetförslag som gör att överdrivna effekter i vad gäller lättnader för höginkomsttagare skulle kunna motverkas.

Herr talman! Helt kort vill jag säga till Ewy Möller att vi båda är överens om att detta är ett problem som vi gärna vill få belyst av mervärdeskatteutredningen. Vad som skiljer oss åt är att jag tycker att riksdagen redan har talat om detta för mervärdeskatteutredningen. Dessutom har ju utskottet framfört andra önskemål om vad det är angeläget att mervärdeskatteutred ningen skall ta itu med — jag nämnde exempelvis mervärdeskattebestämmelserna när det gäller de ideella organisationerna. Därför anser jag att det är rimligt att mervärdeskatteutredningen tar de här sakerna i tur och ordning och, som vi har sagt, utan onödigt dröjsmål. Några ytterligare pekfingrar tycker jag inte att utredningen behöver få. Man är medveten om att detta är utskottets uppfattning. Jag medger gärna, Hans Petersson i Hallstahammar, att problemet med de höga matkostnaderna för låginkomsttagare som har barn att dra försorg om är ett stort bekymmer. Det är naturligtvis riktigt att den kostnaden procentuellt sett utgör en tyngre del i deras budget än för höginkomsttagare. Men om man nu vill hjälpa barnfamiljer och låginkomsttagare — vilket naturligtvis är angeläget — så är det inte nödvändigt att dra ned matkostnaderna också för dem som är höginkomsttagare. Det finns ju andra och mer effektiva metoder att tackla det problemet än att sänka matkostnaderna för alla—allra helst som vi vet att det rör sig om 16 miljarder kronor — eller om det nu var 17 miljarder. Hade vi tillgång till de pengarna så kunde vi använda dem effektivare för att hjälpa de grupper som Hans Petersson talar för. Jag tycker att Hans Petersson borde kunna medge att det är på det sättet.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har angripit oss i centern och påstått att vi skulle glida undan på något sätt när det gäller momsen på livsmedel. Nej, Hans Petersson, från centerns sida har vi aldrig haft någon anledning att glida undan när det gäller livsmedelsmomsen. Vi har hela tiden konsekvent sagt att den praktiska tillämpningen av ett slopande av momsen på livsmedel är att betala ut pengarna i form av livsmedelssubventioner. Som vi vet har emellertid livsmedelssubventionerna naggats i kanten efter hand, och då har den gamla tanken att man skulle lyfta bort momsen på baslivsmedel i form av livsmedelssubventioner i viss mån blivit litet urgröpt. Under hela den här tiden har vpk hållit på och motionerat varje år om avskaffande av momsen på baslivsmedel — fast vi haft livsmedelssubventioner som i någon mån gett kompensation. Även en klocka som står stilla får rätt två gånger på dygnet, och nu verkar det nästan som om vpk skulle få rätt, när det finns risk att livsmedelssubventionerna försvinner. Från centern kommer vi att ta avstånd från detta. Vi vill inte avveckla livsmedelssubventionerna, och det har vi sagt ifrån klart och tydligt i det särskilda yttrandet. Att vi sagt det just i ett särskilt yttrande beror på de utredningar som pågår och väntas komma med förslag. Vi har sagt att livsmedelssubventioner är effektivare än sänkt mervärdeskatt. Till sist har vi sagt: ”Mervärdeskatten bör således vara densamma på livsmedel som på andra skattepliktiga varor men vi vänder oss mot tanken att avveckla eller minska livsmedelssubventionerna.” Hans Petersson säger att man i butikerna nu kommit så långt med databehandlingen att det inte är något problem med att ha olika momsklasser, men det är en stor överdrift. Visst finns det butiker som har kommit så långt, men det gäller inte alla butiker. Då måste man ha ett omfattande kontrollsystem, som givetvis skulle ta bort en stor del av de vinster som man skulle göra med att gå den vägen.

Herr talman! Först till Karl-Anders Petersson: Problem finns det med allting och säkert också med att slopa momsen på mat —det vore dumt att säga något annat. Men vad jag sade var att dataintroduktionen i butikerna går mycket snabbare än vad man någonsin trodde, när man hörde experterna i utredningen, som sade att detta inte skulle bli intressant förrän i slutet av århundradet. Men två år senare rasar alltså utvecklingen på det här området fram med en oerhörd hastighet. När det gäller momsens fördyrande effekt på mat finns detta särskilda yttrande till skatteutskottets betänkande 42, där Stig Josefson och Karl Anders Petersson i sak säger att vi har rätt, men de avstår från att rösta för vår första att-sats, där vi säger att livsmedelssubventionerna kan höjas 3 miljarder som ett första steg. Redan det skulle för många familjer ha mycket bra effekt på livsmedelspriserna, eftersom det skulle träffa de varor som vi har subventionsteknik färdig för och som vi brukar tala om som basvaror — även om utredningen inte riktigt kunde enas om vad som är basvaror. Det finns alltså en chans att stödja motionen i den delen. Om centern sedan anser att man inte har råd att gå vidare, behöver man inte ge sitt stöd när motionen kommer upp igen, som en trestegsraket. Det finns en annan motion från centern, av Karin Israelsson och Pär Granstedt, som på ett mycket bra sätt redovisar att nettoskatten på mat har ökat 210 96 under de senaste sex åren, trots att de egentliga matpriserna, som så att säga ligger under skatten, bara har ökat med 71 96. Det visar att det automatiska påslaget av moms har fördyrande effekt. När man höjer kostnaderna för livsmedelsproduktionen, oavsett var höjningen ligger i ledet från bonden till butiken, tillkommer en automatisk procentuell skattehöjning, och den får i det långa loppet fantastiska effekter. Detta redovisas mycket bra i denna motion, som skall behandlas i anslutning till livsmedelskommitténs förslag. Beträffande det fördelningspolitiska har socialdemokraterna, sedan de kom till makten, slopat livsmedelssubventionerna på alla andra varor än mjölk. Utifrån det argument som läggs fram om att en sänkning av matpriserna skulle gynna höginkomsttagarna måste jag fråga Rune Carlstein: Var argumentet för att slopa subventionerna och höja matpriserna det motsatta, att det skulle gynna låginkomsttagarna — eller hur går argumenten ihop? Om man ser logiskt på detta skulle de höjda matpriserna gynna människorna och sänkta matpriser skulle drabba dem. Sanningen är ju att socialdemokraterna går den andra vägen — man kommer undan för undan att höja matpriserna, men man kan av prestigeskäl inte erkänna problemet med den automatiska momseffekten. Vi har ju bjudit på förslaget att man kan tänka sig att gå subventionsvägen. Varför gör ni inte det? Jo, därför att ni inte vill sänka matpriserna — det är detta det handlar om. Det har gått för mycket prestige i denna fråga.

Herr talman! Den 1 september 1982 begåvades vi med ytterligare en skatt, nämligen skatten på ljudkassettband och videokassettband. Kassettskatten blev ett osedvanligt stort fiasko, och det är förvisso djupt beklagligt att det den gången bara var moderata samlingspartiet som motsatte sig införandet av skatten. Utvecklingen har givit oss helt rätt. I propositionen beräknades skatten ge 135 milj.kr. Även om det beloppet senare justerades ner innebar det en anmärkningsvärd felbedömning, eftersom det visade sig att skatten inbringade blott 15 milj.kr. det året. Som så många gånger förr visar det sig att ett alltför högt skatteuttag föder motåtgärder som, så ock i detta fall, inte alltid är lagliga. Videobranschen beräknar att den seriösa handeln i dagsläget blott svarar för en tredjedel av kassettimporten, medan återstoden kommit in i landet på andra vägar. Förmodligen har huvuddelen smugglats in. Mot bakgrund av vad som skett var det inte så underligt att vi från moderat håll för ett år sedan följde upp vårt motstånd mot videoskatten genom att tillsammans med folkpartiet begära en utvärdering. Skatteutskottet gick oss till mötes genom att förutsätta att en utvärdering skulle ske när effekten av hamstringen ebbat ut. En sådan utvärdering har nu gjorts av riksskatteverket, och verket anser att skatten bör avskaffas. För att vara ett statligt verk tycker jag att riksskatteverket är anmärkningsvärt kritiskt: ”RFV:s erfarenheter av kassettskatten är i väsentliga hänseenden negativa. Genom sin konstruktion är den svårhanterlig både för RSV och de skattskyldiga. Vidare har den i fråga om videokassetten medfört konkurrenssnedvridning inom branschen genom vissa kvalificerade försök till skatteundandragande.” Till allt detta kan läggas att kassettskatten bidragit till att det enda svenska företag som tillverkar kassetter gått i konkurs. Kassettskattens vara eller inte vara behandlas för närvarande inom regeringskansliet. Därför vill skatteutskottets majoritet inte ta den i mitt tycke självklara ställningen att detta missfoster till skatt snarast bör avskaffas —- lämpligen redan den 1 maj, vilket vi föreslår i reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. I reservation 1 kräver vi, likaledes tillsammans med folkpartiet, att man också slopar skatten på videobandspelare, eftersom den är hög, konkurrenssnedvridande och svår att kontrollera. I samma reservation vill vi ha en översyn av den omfattande floran av punktskatter, syftande till att avskaffa dem som synes mindre lämpliga. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. I två andra reservationer föreslår vi att avgiften på bekämpningsmedel och gödselmedel slopas. När det gäller motståndet mot skatten på bekämpningsmedel — för det är en skatt det är fråga om — är vi beklagligtvis ensamma, vilket inte hindrar att våra argument är utomordentligt välgrundade. Det ligger i allas vårt intresse att tillhandahålla livsmedel till överkomliga priser, och för att kunna göra det måste producenterna bekämpa sjukdomar och skadedjur i de olika grödorna. När sådana angrepp dyker upp är det självklart att vederbörande jordbrukare, trädgårdsodlare eller skogsbrukare försöker rädda sin gröda med de bekämpningsmedel som står till buds, oberoende av om priset höjts med några kronor. Avgiften på bekämpningsmedel är därmed ingenting annat än en skatt som fördyrar produktionen utan att förbättra miljön. Därmed är syftet med skatten förfelat, och den bör slopas. Enligt min uppfattning kan samma argumentation åberopas när det gäller kravet på att slopa skatten på gödselmedel. Man förbättrar inte miljön genom att höja skatten på gödselmedel, eftersom handelsgödsel är ett nödvändigt produktionsmedel som svårligen kan ersättas med andra, mer miljövänliga produkter. Det är glädjande att vi här inte står ensamma, utan att även centern står bakom reservationen 4. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! När handelsgödselavgiften infördes förra året kritiserades den hårt av centern. Det var ett dåligt underbyggt och illa förberett förslag. Vår kritik står kvar och är än mer befogad nu. Jag hänvisar till den debatt vi då förde för att något förkorta dagens. Vårt jordbruk skall producera livsmedel av hög kvalitet. Kravet är också att detta skall göras så billigt som möjligt. För att jordbruket skall kunna uppfylla dessa krav måste växterna tillföras näring, så att optimala förutsättningar skapas. Handelsgödselmedel måste tillföras om detta skall kunna ske. Priset på handelsgödsel gör att jordbrukarna själva vill ha en handelsgödselanvändning som från växtnäringssynpunkt är mest lämplig. Forskning och försöksverksamhet är mycket viktiga för att man skall få ett bra underlag för en sådan gödselanvändning. Någon analys av avgiftens konsekvenser för näringen, miljön eller produktionsresultatet har inte företetts. Avgiften slår blint. Även de som har en från växtnäringssynpunkt väl avvägd användning av handelsgödselmedel drabbas. För den enskilde lantbrukaren är handelsgödselavgiften en ny pålaga i produktionen. Ett av de handlingsalternativ han ställs inför är att, om förutsättningar för detta finns, ersätta vissa kvantiteter handelsgödsel med stallgödsel, vilket inte alltid får positiva effekter. Ett annat alternativ för honom är att, om optimal giva inte uppnåtts tidigare, kompensera sig genom att ytterligare öka sin produktion. Det innebär ökade givor av handelsgödsel, vilket inte var syftet med avgiften. Någon möjlighet att minska tillförseln av näringsämnen med minskad produktion som följd gives inte den enskilde lantbrukaren på grund av de ekonomiska förutsättningar lantbruket arbetar under. Handelsgödselavgiften är en orimlig pålaga för svenskt jordbruk. I reservation 5 yrkar vi att dryckesskatten på smaksatt mjölk och mjölkbaserade produkter avskaffas. Med hänsyn till näringsvärde och vitamininnehåll i en dryck som består av mjölkråvara och juice anser vi inte att en sådan dryck skall beskattas. Vi anser det heller inte rimligt att mjölk med frukttillsats skall beskattas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! I motion 1506 av folkpartiledaren Bengt Westerberg m.fl. har folkpartiet begärt ett förslag från regeringen om hur man successivt skulle kunna avveckla de s.k. lyxskatterna. Vi har i skatteutskottet fått lov att reservera oss på den punkten tillsammans med moderaterna. Vi i folkpartiet tycker att människor i största möjliga utsträckning själva skall få bestämma om hur de vill inrätta sina liv. Vi hävdar med bestämdhet att svenska folket besitter den förmågan. Det är därför vi är principella motståndare mot skatter som styr konsumtionen till vissa varor och bort från andra. Den enskilda människan skall få avgöra om hon eller han vill köpa en videoapparat eller en stereoapparat, för att ta ett par exempel som ligger nära varandra. Vi kan inte acceptera att beskattningen utformas så att den styr den enskilde i hennes val i ett sådant fall. Det skulle vara intressant om utskottets talesman kunde redogöra för skälen till att en videoapparat skall vara belastad med punktskatt eller lyxskatt, medan en stereoapparat inte skall vara det. Det är faktiskt särskilt intressant att få veta varför socialdemokratin anser att det är så angeläget att försvåra för människor att skaffa sig en videoapparat. Det blir svårare för låginkomsttagarna än för höginkomsttagarna. För den som har det relativt gott ställt kanske skatten inte spelar så där förskräckligt stor roll i det här fallet. Detta är ett enkelt exempel, herr talman, jag skull kunna ta fler, men vi har inte tid att räkna upp de exemplen i dag. Vi menar att det är nödvändigt att successivt göra ett försök att bli av med punktskatterna. Vi har också i en annan motion, en enskild folkpartimotion, som har föranlett en reservation i utskottet, önskat avveckla kassettskatten. Det är Kenth Skårvik som påpekar att denna skatt inte alls har givit de inkomster som förväntades när den infördes. Det vitsordar faktiskt utskottsmajoriteten. Riksskatteverkets utvärdering har också visat att erfarenheterna i huvudsak har varit negativa. När nu utskottets majoritet trots det ändå inte vill slopa skatten är det minst sagt förvånande.

Kassettskatten, herr talman, är ett utmärkt exempel på en sådan punktskatt som majoriteten åtta rader ovanför i betänkandet tycker att man borde kunna ompröva. Det beskattningsmässiga resultatet står inte i rimlig proportion till administrationsoch kontrollkostnaderna. Då borde också utskottsmajoriteten ha tagit konsekvenserna och tillstyrkt de motioner där man föreslår en avveckling.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
Herr talman! I skatteutskottets betänkande 46 behandlas vissa punktskatter — olika lyxskatter, kassettskatten, charterskatten, dryckesskatten på smaksatt mjölk samt kommunala avgifter på avskrifter och kopior. Till betänkandet har fogats fem reservationer, och talesmännen för de borgerliga partierna har nu kommenterat dem. Gemensamt för alla dessa reservationer är att de angriper punktskatterna och vill avskaffa desamma. Det är kanske något förvånande, herr talman, att det är folkpartiet som gått längst i sina motionskrav. I den motion som Karin Ahrland nyss berörde och som Bengt Westerberg m.fl. har undertecknat krävs att lyxskatterna skall avskaffas. Motionärerna menar — och Karin Ahrland försökte argumentera på det sättet — att skatterna styr konsumtionen och att skatterna skulle ha tillkommit i detta syfte. Det är fel, Karin Ahrland. Dessa skatters syfte är rent statsfinansiellt. De skatter som folkpartiet nu attackerar ger statsverket 2 miljarder årligen. Vi kan inte i dagsläget finna några som helst bärande argument för att försämra statsbudgeten med 2 miljarder. Jag måste nog ställa en fråga till Karin Ahrland. Har ni i ert s.k. budgetalternativ tagit hänsyn till det förslag som ni nu lagt fram? Det normala är ju annars att ni ropar på besparingar. Men samtidigt är ni beredda att försämra statsfinanserna med 2 miljarder. Man kan inte precis påstå att det finns logik i ert uppträdande. Men att kräva logik är å andra sidan, herr talman, kanske att ställa väl höga anspråk när det gäller just folkpartiet. Karin Ahrland visade hur långt från verkligheten hon är när hon talade om de sämst ställda grupperna och deras möjligheter att köpa en videoapparat. Men en video är nog inte den vara som är mest angelägen för en småbarnsfamilj i dag. Vi försöker i stället att föra en fördelningspolitik som innebär att de sämst ställda grupperna får större möjligheter. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. Jag vill hävda att den reservation som gäller kassettskatten är ett utslag av moderat och folkpartistisk opportunism. Vi konstaterar ju i utskottets betänkande att utbytet av skatten blivit sämre än väntat, att riksskatteverket gjort en utvärdering som utfallit negativt och att ärendet är föremål för beredning inom regeringskansliet. Därmed är kassettskatten föremål för den utvärdering som riksdagen angivit som en förutsättning för skattens införande. Knut Wachtmeister tar litet fel när han säger att utskottet i fjol gick med på moderaternas krav på en utvärdering. Skatten tillkom ju på folkpartiets initiativ. Det fanns således anledning att redan från ikraftträdandet hysa skepsis mot skattens konstruktion. Nu nöjer sig moderaterna inte med detta utan de kräver ett omedelbart avskaffande, utan att hänsyn tas till de kulturpolitiska aspekter och upphovsrättsliga frågor som man — tyvärr, med tanke på skattens konstruktion — måste beakta i detta sammanhang. Reservation 3 gäller avgiften på bekämpningsmedel. Moderaterna vill avskaffa denna avgift, trots att den funnits endast sedan den 1 juli 1984. Att det finns miljöpolitiska motiv för denna avgift och att avgiften kan förväntas leda till positiva miljöresultat har tydligen aldrig föresvävat moderaterna. Jag yrkar avslag på reservation 3. Reservation 4 gäller samma område, nämligen avgiften på gödselmedel. Denna reservation har — av förklarliga skäl — också undertecknats av centerpartiets ledamöter i utskottet. Med samma argument som jag nyss anförde mot reservation 3 yrkar jag avslag på reservation 4. Ingemar Hallenius börjar tala om jordbrukspolitik i den här debatten, och därför skulle jag vilja göra ett tillägg. Jag har under de senaste månaderna haft en rad jordbrukspolitiska debatter med anledning av livsmedelskommitténs utredning. Jag har tolkat vad företrädare för lantbruket sagt på det sättet att jordbrukarna själva vill arbeta för en minskad användning av kemikalier inom jordbruket. Det var när vi hade en ständig ökning av användningen av kemikalier och andra gifter i jordbruket som de här här avgifterna infördes. Som jag har förstått det hela är det en medveten strävan från jordbrukets sida att komma till rätta med det här problemet. Slutligen till reservation 5 som gäller skatten på smaksatt mjölk. Samma fråga behandlades i fjol. Vi från utskottets sida kan inte finna att några nya hållbara argument över huvud taget tillkommit sedan dess som skulle kunna påverka vårt ställningstagande. Jag yrkar följaktligen avslag på reservation 5 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Låt mig först och främst påpeka för Egon Jacobsson, som frågade om folkpartiet har kunnat täcka hela denna avveckling i sin budget, att han borde ha läst både betänkandet och motionerna så mycket att han visste att det där står att det skall ske en successiv avveckling av dessa skatter. Därmed har vi alltså inte täckt hela inkomstbortfallet på 2 miljarder i vår budget, men vi har med bestämdhet täckt t.ex. de 13 miljoner som gäller kassettskatten. Vi täcker alltid våra budgetar. Vi vill i detta fall gå i en sådan riktning skattemässigt att vi sakta och säkert blir av med punktskatterna. Egon Jacobsson anser att jag är långt från verkligheten. Ja, i riksdagen är vi stundom långt från verkligheten, det skall jag gärna erkänna. Egon Jacobssons exempel var emellertid något underligt. Jag försökte säga, att för en låginkomsttagare och en höginkomsttagare som av hela sitt hjärta önskar en videobandspelare innebär skatten på 600 kr. en utgift som troligen är svårare att få fram för låginkomsttagaren än för höginkomsttagaren. Om vi skall ta exempel på skatt på en vara som är billigare kan vi ta punktskatten på lättöl, Egon Jacobsson. Det här handlar mera om en principiell fråga, dvs. att vi inte skall ha skatter på särskilda varor. Vi skall överlåta åt människor själva att bestämma vad som är bra eller dåligt. Vi skall inte styra konsumtionen i sådana här sammanhang. Det är därför som vi vill att punktskatterna skall avskaffas. Vi är helt villiga att finansiera det inkomstbortfall som kan bli följden allteftersom pengarna från dessa skatter faller bort.
Herr talman! Egon Jacobsson sade inledningsvis att detta skatteutskottets betänkande behandlar en serie punktskatter. Därmed gav han den rätta beteckningen på handelsgödselavgiften. Det betyder, som vi i centern hela tiden har sagt, att denna avgift egentligen är en straffbeskattning på jordbruket. Det är helt riktigt att det är en medveten strävan från jordbrukarna att minska användningen av handelsgödselmedel. Jag påpekade redan i mitt inledningsanförande att bara priset på handelsgödsel i dag gör att man strävar efter en optimal giva. Det är många jordbrukare som i dag gör jordanalyser på våren, just i syfte att få reda på hur mycket kväve som behövs för att få en optimal giva. Inom jordbruket finns det i dag en stark strävan att nå fram till dessa mål. I detta fall är handelsgödselavgiften icke till någon fördel. Den drabbar lika hårt den som har en optimal giva som den som ger för mycket handelsgödsel. Den stimulerar inte till en riktigare användning av handelsgödselmedel. Det är det vi strävar efter, om det skall vara positivt både för jordbruket och för miljön.
Herr talman! De ärenden som vi nu behandlar har tidigare varit föremål för debatt här i kammaren. Många ärenden under detta riksmöte är gamla ärenden som kommer upp igen. Jag tycker att det är ganska meningslöst att upprepa alla argument som tidigare har förts fram i debatten, och därför föredrar jag att inte gå i replik i själva sakfrågan.
Herr talman! Jag skall börja med att reservationslöst instämma i det Knut Wachtmeister sade allra sist. Jag hoppas att det kan innebära att vi slipper en del debatter under den tid som är kvar av vårsessionen. Hittills har vi från skatteutskottet fått upprepa ett antal debatter med några månaders mellanrum. Det Knut Wachtmeister sade var alltså bra, och där är vi helt överens. Sedan vill jag vända mig till Karin Ahrland. Det var, herr talman, som jag misstänkte, man hade alltså inte de inkomstförstärkningar som behövs när man skall ta bort de här skatterna. Karin Ahrland försökte försvara sig med att det skall ske successivt. Hur lång är avvecklingsperioden? Var är de intäkter på 2 miljarder som skall föras in under den här avvecklingsperioden? När det gäller kassettskatten tycker jag nog att Karin Ahrland skulle vara litet försiktigare. Vi diskuterar nu en skatt som har införts på folkpartistiskt initiativ, en skatt som alla andra partier var djupt kritiska mot. Men genom den konstruktion man hade gett den, då man delvis kopplade ihop den med kulturpolitiken, gick vi från socialdemokratisk sida med på skattens införande under förutsättning att det kom att ske en utvärdering. Det är den som görs nu, och det är därför som vi nöjer oss med detta i utskottets betänkande. Den deklaration som Ingemar Hallenius nu hävdar är bra. Vi är överens när det gäller jordbrukets strävan att minska kemikalieanvändningen. Det innebär att om man successivt minskar kemikalieanvändningen blir det inte någon ökning av totalkostnaden för brukaren i det svenska jordbruket.
Herr talman! Till kassettskatten igen. Det är riktigt att den infördes under tvåpartiregeringens tid. Såvitt jag vet var socialdemokraterna med om den. Det var faktiskt bara moderaterna som inte ville ha den. Nu säger Egon Jacobsson att man var mycket betänksam inför den. Om man var det då och nu ser resultatet av utvärderingen, kan jag inte förstå vad det är som gör att socialdemokraterna inte kan gå med på att avveckla den med detsamma. Det är precis vad vi gör. Vi trodde den gången, just av kulturpolitiska skäl, att vi skulle få in över hundra miljoner. Det har visat sig att vi inte får det. Då tar vi konsekvenserna, herr talman, och vill avveckla en skatt som bara är byråkratisk och inte ger mer än 13 miljoner till statskassan. Det är ingen idé att ha den kvar.
Herr talman! Nej, Egon Jacobsson, den här kostnaden drabbar också den jordbrukare som har en väl avvägd gödsling och icke har tagit till för stora mängder. Det är fel det Egon Jacobsson säger, att det icke drabbar de jordbrukare som har en väl avvägd gödselanvändning.
Herr talman! Om Karin Ahrland hade varit med i skatteutskottet när vi diskuterade kassettskattens införande skulle hon sannolikt inte ha argumenterat som hon gör nu. Det var under stor vånda som vi var med på att införa den skatten. Vi gjorde det, som jag nyss konstaterade, därför att man hade gjort kulturpolitiska bindningar. Man hade avtal med svenska filminstitutet bl.a. Man hade öronmärkt en skatt. Bara det är ytterst tvivelaktigt. Vi kan nu konstatera att den utvärdering som riksdagen ställde upp som förutsättning håller på att genomföras och att riksskatteverket har uttalat sig negativt. Då skall naturligtvis utvärderingen slutföras inom regeringskans liet, och man måste ta hänsyn till de kulturpolitiska bindningar som folkpartiet har varit med om att göra. Skall ni bara ta bort skatten utan att ta några som helst hänsyn till dessa bindningar? Det vittnar, tycker jag, om en ganska ordentlig omdömeslöshet. Ingemar Hallenius säger att avgifterna drabbar jordbruket. Ja, om man fortsätter att öka användandet av kemikalier och gifter i jordbruket. Men minskar man den användningen ökar inte totalkostnaden för jordbrukaren.

Herr talman! I motion 2166 har jag, Arne Fransson och Jan Hyttring yrkat att gödselmedlet P 17 skall befrias från gödselmedelsavgiften. P 17 är ett gödselmedel som helt nyligen har introducerats på marknaden. Medlet består av svensk apatit som är granulerad. Enda tillsatsen är ett bindemedel som är en cellulosaprodukt från skogsindustrin. Apatiten bryts i Grängesberg, och tillverkningen av gödselmedlet sker i Torsby. P 17 består av bl.a. 16 96 fosfor och 55 96 kalk. Det innehåller inga för mark eller växter skadliga syror utan reagerar basiskt. pH-värdet är 8,6. Jämfört med superfosfaten innehåller medlet nästan inga tungmetaller. Borta är alltså kadmiumproblemet. Den superfosfat som säljs i dag är sur och bidrar till att öka markförsurningen. Apatiten däremot, som är basisk, motverkar försurningen. Genom att apatiten är svårlöslig och långtidsverkande kommer man också ifrån nackdelen med gödselmedel av typ NPK, dvs. urlakningen. I Finland har man prövat apatitgödsling på vissa marktyper och kan uppvisa positiva forskningsresultat. På s. 7 och 8 i betänkandet behandlar utskottet gödselmedelsavgiften och vår motion. Utskottets majoritet hänvisar till samma argument som framfördes när avgiften infördes, och jag citerar ur utskottsbetänkandet: ”I samband med avgiftens införande framhöll utskottet också att avgiftens relatering till halten av kväve och fosfor i ämnet borde stimulera till en ökad efterfrågan på medel som från miljösynpunkt är mindre riskabla.” Litet längre fram i texten avstyrker man vår motion med hänvisning till att ett eller flera undantag skulle komplicera avgiftsuttaget utan att några väsentliga fördelar står att vinna. På dessa rader avslöjar socialdemokraterna i utskottet det verkliga skälet till att vi har en avgift. Det handlar inte så mycket om att värna om miljön utan om hur man i stället tar ut en renodlad skatt på gödselmedel. Man är alltså inte beredd att undanta gödselmedel som är positiva för miljön, och talet om att stimulera efterfrågan på gödselmedel som från miljösynpunkt är mindre riskabla är ingenting annat än tomt prat. Det kan knappast påstås vara särskilt komplicerat att undanta ett gödselmedel från avgiften, eftersom det är tillverkaren som svarar för avgiftsinbetalningen, inte handelsledet. P 17 har, som jag tidigare redovisat, långsiktigt positiva i stället för negativa miljöeffekter. Det skulle bl.a. kunna bli ett effektivt medel för att möta den ökande markförsurningen, och det är användbart inom såväl jordbruket som skogsbruket. Om man nu inte vill undanta P 17 trots medlets positiva miljöeffekter, blir naturligtvis frågan till utskottsmajoriteten: Hur skall ett gödselmedel vara sammansatt för att kunna undantas från avgiften? Har man över huvud tänkt sig den möjligheten när man utformade avgiften? Herr talman! Dessa båda frågor är principiellt viktiga, med tanke på de miljöargument som användes av socialdemokraterna när den här avgiften infördes.

Herr talman! Från moderat håll har vi under några år reserverat oss och tagit upp till diskussion det särskilda anslaget till de fackliga organisationerna för information på drogområdet. Jag kan nu notera att centerpartiet i år delar vår uppfattning och att vårt argument därmed ökar i tyngd och angelägenhetsgrad. Låt mig belysa detta vår argument när det gäller att avvisa de medel som här föreslås till de fackliga organisationerna i och för droginformation. Vi moderater har inte tagit det här beslutet för att brandskatta de fackliga organisationernas ekonomiska resurser. Vi har inte heller tagit beslutet för att omintetgöra droginformation på arbetsplatserna. Nej, vi moderater vänder oss tillsammans med centern mot utskottsmajoritetens politik, som innebär att tämligen rikligt med pengar pumpas in i mäktiga fackorganisationer, medan många enskilda organisationer inom drogområdet kämpar en förtvivlad kamp för sin överlevnad. I reservationen 1 anför vi att informationen om droger och deras skadliga verkan är viktig att bedriva, inte minst på arbetsplatsen. I arbetsmiljön kan det lätt visas vilka risker den löper som är påverkad under sitt arbete. Denna information menar vi skall stödjas och uppmuntras. Jag har i denna kammare många gånger tidigare sagt, att varken kunskapsnivån eller nykterheten ute på arbetsplatserna nämnvärt påverkats av att vi tillskjuter en eller annan miljon till fackföreningsrörelsen. Jag tror att den verksamheten väl kan inrymmas i det uppdrag som medlemmarna givit sina fackförbund och för vilket de betalar en rätt väl tilltagen medlemsavgift. I reservation 2 kommer den meningen till uttryck, att dessa pengar bör föras över till de många små enskilda organisationer som inom drogområdet utför ett synnerligen engagerande och fint arbete, vilket utgör ett komplement till den information som stat, kommun och landsting står för. Herr talman!

Härmed yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 i socialutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Av alla de frågor som tas upp i betänkande nr 14 från socialutskottet skall jag beröra några som behandlas i ett par centermotioner. I motion 1775 av Karin Israelsson och i motion 2315 med Karin Andersson som första namn tas problemet med kvinnors missbruk upp. Motion 2199 med Bengt Westerberg som första namn tar också upp samma sak. Kvinnor övertar alltmer mannens sätt att bruka alkohol och utsätter sig för stora risker att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar. En anledning till att antalet kvinnor med alkoholproblem har ökat dramatiskt är inte minst oviljan hos kvinnor att avslöja ett pågående missbruk. En osäker och otrygg situation leder ofta till verklighetsflykt, som resulterar i missbruk av alkohol och läkemedel. Bruket av lugnande medel är högre hos kvinnor än hos män. Det är en allvarlig fråga som motionärerna tar upp, och utskottet understryker det angelägna både i att orsakerna till alkoholproblem hos kvinnor spåras och i att sådana problem behandlas. Det gäller främst de gravida missbrukarna, med tanke på riskerna för det väntade barnet. Särskilda behandlingsmöjligheter behövs också för kvinnor. Efter den landsomfattande enkät — syftande till att ge en samlad bild av hur vården av kvinnliga alkoholmissbrukare är organiserad — som socialstyrelsen arbetar med skall en satsning göras för vårdprojekt för kvinnliga missbrukare. Särskilda vårdprogram planeras på många håll både inom öppen och inom sluten vård. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har också gett stöd till flera projekt som vänder sig till kvinnor i förebyggande syfte. Projekten beskrivs, som påpekas av utskottet, i skriften ”På kvinnors vis — Om drogförebyggande arbete”. Problem med alkohol är en svår börda att bära för en person, och den är ju inte lättare att bära om man är ensam om den. Vi vet att alkoholismen bland kvinnor ökar, men också att problemet med ensamheten bland kvinnor ökar. Dessa två omständigheter i kombination gör problemet än större. Det blir en ond cirkel. Dricker man för att man är ensam, eller är man ensam för att man har börjat dricka? Det kan vara många samverkande skäl till det. I ett samhälle som vårt finns det nog många bidragande orsaker, kanske en okänslighet, en hårdhet, en bristande förståelse för dem som misslyckas. Människor, och kvinnor mest, som har hamnat i den här situationen behöver någon som ställer upp för dem. Man måste ha miljöer som är förstående, vänliga, välkomnande och förlåtande. Sådant åstadkommer man kanske inte så lätt med kampanjer, utan det är en fråga om att på sikt bygga upp sådana miljöer. Enligt utskottet måste förebyggande insatser och behandling av alkoholproblem hos kvinnor prioriteras. Sverige. I Köpenhamn har ett sådant behandlingscenter stötts av danska staten. Röda korset har tillsammans med Stockholms läns landsting startat ett rehabiliteringscenter för torterade. Röda korset har gjort en framställning till regeringen om hjälp till finansieringen, och utskottet utgår ifrån att regeringen skall stödja en sådan framställning. Ett statligt ekonomiskt stöd skulle vara en symbolhandling. Inte minst är det viktigt för staten själv att stå för uppbyggande av människor som är berövade sin mänskliga värdighet. Det innebär ett slags ställningstagande för mänskliga rättigheter gentemot ett allt vanligare barbari som förekommer i stater som håller på att spåra ur. Det är en demonstrativ protest i annan form än den som brukar ske på gatorna. Med ett sådant här stöd blir ju orden handling, och handlingarna blir ord riktade ut till stater runt om i världen som lånar sig till sådan här verksamhet. Jag vill till slut också något kommentera reservationerna 1 och 2 med Rune Gustavsson som första namn. Vi som har reserverat oss — Göran Ericsson har redan varit inne på den frågan — anser att information om alkoholens och narkotikans skadeverkningar ingår som en i raden av fackliga uppgifter. Att vårda sig om de människor som är medlemmar i ett fack är en viktig facklig uppgift. Det är ju därför som man tar ut fackliga avgifter. De pengarna skall bl.a. användas till information och upplysning av olika slag. Man informerar sina medlemmar om skyddsanordningar, om lagstiftning, om nya bestämmelser och om nya material av olika slag. Det skulle vara märkligt om man då inte också tog upp missbruksfrågorna. Det är i hög grad en miljöfråga. Vi tror att arbetsmarknadens parter klarar den här informationen där det finns behov av den, med de medel de redan har. Den resurs som behövs för att åstadkomma en verklig påverkan är människor som tar sig an sina kamrater, och det är något som finns i många självklara relationer mellan arbetskamrater. Sådant påverkas mycket litet av anslagna pengar. Det tillhör nästan det som inte går att köpa för pengar. Men det finns föreningar och organisationer som vilar på en stark ideell grund och som frivilligt organiserar människor i kampen mot missbruket. De möter de missbrukande människorna oftast på deras fritid, och de utgör också ett slags normsändare som kan bidra till att förbättra klimatet i samhället, på arbetsplatser och där människor samlas. Fattigdomen där är inte brist på idéer och engagemang, utan just detta att man saknar pengar. Därför tycker vi att det är mer motiverat att lägga de pengar vi har i denna korg. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Bakgrunden till vårt förslag om ett socialt stödprojekt bland invandrarungdomar är den mycket svåra situation dessa befinner sig i. Framför allt påverkas deras situation av vissa förändringar på arbetsmarknaden, där efterfrågan på den sortens arbetskraft som invandrarungdomarna utgör är i det närmaste obefintlig. Förutom de svårigheter som invandrarungdomarna har i dag på arbetsmarknaden i allmänhet, och som de delar med övriga ungdomar, är invandrarungdomarna speciellt utsatta. De har i regel en lägre utbildningsnivå än de svenska ungdomarna. De är också i större utsträckning än andra ungdomar hänvisade till konjunkturkänsliga näringsgrenar och yrkesområden. Avsaknaden av yrkesutbildning är en av de viktigaste orsakerna till arbetslöshet. Många invandrarungdomar har svårt att få arbete på grund av att de inte kan tillräckligt mycket svenska. Man kan anta att ett stort antal invandrarungdomar inte söker upp arbetsförmedlingen trots att de saknar arbete. Det är också uppenbart att yrkesval bland unga invandrare påverkas av det förhållandet att föräldrar, släkt och vänner ofta endast har erfarenheter av en mycket begränsad del av den svenska arbetsmarknaden. Man kan i dag konstatera en tilltagande yrkesmässig och social segregation av invandrarungdomarna, som är mycket allvarlig och som kommer att förhindra dessa ungdomars funktionella integrering i det svenska samhället. Därför har vi från vårt partis sida föreslagit att resurser skall ställas till kommunernas förfogande för ett socialt stödprojekt för invandrarungdomar. Detta bör organiseras så att invandrare anställs för att arbeta inom sin egen nationalitetsoch språkgrupp. Vi tror att detta är en förutsättning för att komma förbi barriärerna främlingskap och språksvårigheter. Det kan dessutom vara en utgångspunkt för att skapa förutsättningar för att bygga upp en nationell identitet hos invandrarungdomarna. Arbetet måste självfallet bygga på uppsökande verksamhet men bör ges en fast bas i form av lokalutrymme i invandrartäta bostadsområden. Stor frihet måste lämnas när det gäller verksamhetens konkreta utformning för att den skall kunna anpassas till skilda förhållanden. De invandrare som skall arbeta med denna verksamhet måste ges en grundlig utbildning för att de skall finna sig väl till rätta bland svenska institutioner, inom socialvård och andra vårdområden, utbildningssystem och arbetsmarknadsväsende. Detta är nödvändigt för att invandrarungdomarna skall få det konkreta stöd de behöver i olika situationer. Vi anser att om ingenting görs på detta område, kommer arbetslöshetssiffrorna för invandrarungdomarna även i fortsättningen att vara skrämmande höga och deras sociala utslagning att öka. I sitt avslagsyrkande när det gäller vår motion hänvisar utskottet till en rad åtgärder som vidtagits av olika myndigheter för att förbättra invandrarungdomarnas fritidssituation. Det kan vara bra, men det är inte detta vår motion handlar om. Även om det är nödvändigt och välbehövligt med insatser för fritidsverksamheten, så är invandrarungdomarnas situation på arbetsmarknaden det allvarligaste problemet, och det är detta som vår motion och motsvarande reservation syftar till att angripa. Herr talman! Också invandrarkvinnornas svåra situation på arbetsmarknaden försämrar deras möjligheter att spela den roll som de förväntas ha inom familjen. De bär ofta huvudansvaret för uppfostran av barnen, som inte bara skall ges identitet baserad på familjens ursprung utan också göras förmögna att leva som aktiva samhällsmedborgare i Sverige. De förväntas fungera som en buffert inom familjen när det gäller att överbrygga klyftor i normer och värderingar mellan ursprungslandet och det svenska samhället. Ju mindre kontakt invandrarkvinnorna får med det svenska samhället, desto svårare är det för dem att förmedla en riktig bild av vad svenska värderingar och samhällsformer innebär, och desto svårare blir det att mildra den oundvikliga kulturkollisionen. Inte sällan uppstår svåra konflikter i invandrarfamiljer som befinner sig i brytningen mellan två olika kulturer. Det är viktigt att samhällsfunktionärer som kommer i kontakt med familjer i sådana situationer lär sig ge stöd och söka lösningar som överensstämmer med familjens kulturella och sociala förhållanden. Svenska lösningar på familjekonflikter är ofta inte tillämpbara eller kan åsamka den berörda familjen nya och olösliga problem. Det är viktigt att socialtjänsten, sjukvården och skolan ges resurser att utveckla nya arbetsmetoder gentemot utsatta invandrarfamiljer och att personalen får ökade och relevanta kunskaper för sitt arbete med olika nationalitetsgrupper. Här bör kvinnans speciella situation som uppfostrare och den som håller samman familjen beaktas, så att hon finner stöd i samhällets åtgärder. Även om utskottet redovisar en del åtgärder som har vidtagits på det här området, exempelvis utarbetande av allmänna råd för arbete med invandrarfamiljer med barn, så är de hittills vidtagna åtgärderna på intet sätt tillräckliga. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 14 behandlas budgetpropositionens förslag om anslag under avsnittet Socialt behandlingsarbete, alkoholoch narkotikapolitik. Det gäller här anslagen H 1, H 4 och H 5 och dessutom avsnittet Internationell samverkan. I propositionen föreslås bl.a. att anslaget till drogupplysning skall räknas upp och att statsbidragen under de närmaste åren i första hand bör inriktas på droginformation, social kontaktverksamhet och kamratstödsverksamhet genom organisationerna på arbetsmarknaden och inom skolområdet. Verksamhet som syftar till ökad kontakt och gemenskap i bostadsområden med sociala problem bör enligt propositionen också få stöd. Lokala projekt med verksamhet för invandrargrupper bör lyftas fram. Droginformation till kvinnor bör också prioriteras enligt propositionen. En rejäl ökning föreslås av anslaget H 4, som gäller stöd till organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av missbrukare. Stödet till försöksverksamhet och metodutveckling inom missbrukarvården och övrigt socialt behandlingsarbete sammanförs och utökas. I propositionen redovisas också det arbete som pågår inom en rad angelägna områden. Under det gångna året har regeringen t.ex. beviljat medel till fyra nya projekt kring åtgärder mot kvinnomisshandel. Regeringen har beslutat avsätta 800 000 kr. per år i tre år för sådana projekt. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att lämna förslag till projekt vid kvinnojourer och andra frivilliga organisationer inom en kostnadsram av 700 000 kr. Sammanlagt 2,8 milj.kr. utgår från delegationen för social forskning till olika forskningsprojekt beträffande prostitution och misshandel, för att bara nämna några av de uppgifter som redovisas i propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till anslag på samtliga punkter. I betänkandet behandlas dessutom ett antal motionsyrkanden som gäller bl.a. upplysning och information på drogområdet, metodutveckling inom socialtjänsten, alkoholmissbruk bland kvinnor, åtgärder mot kvinnomisshandel och prostitution, olika former av socialt behandlingsarbete bland invandrare, behandlingscentrum för tortyroffer och åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn. En del av de motionerna har de föregående talarna redogjort för. Ifrån utskottets sida avstyrker vi samtliga motioner. Flertalet av yrkandena har tidigare och i vissa fall helt nyligen varit föremål för riksdagens ställningstagande. Vi har i utskottet inte kunnat finna några skäl för att riksdagen skall ändra sina tidigare ställningstaganden, och jag skall därför inte heller uppta kammarens tid med att i detalj kommentera alla dessa motioner. Jag skall i stället inskränka mig till att kommentera de reservationer som finns fogade till betänkandet och säga några ord i en särskilt angelägen fråga bland de många angelägna frågor som utskottet behandlar i betänkandet. Enligt regeringens förslag bör arbetsmarknadsorganisationerna även för nästa budgetår tillförsäkras särskilda medel för den kamratstödjande verksamhet som bedrivs på arbetsplatserna. Detta är enligt min och utskottsmajoritetens uppfattning en mycket fin och angelägen verksamhet. Det är ofta så att alkoholproblem märks först på arbetsplatsen. Det är också så att arbetsplatsen och arbetskamraterna utgör en oerhört väsentlig del i livet för de allra flesta människor. Stöd och hjälp från dem som man dagligen träffar kan aldrig ersättas av mer professionella tröstare, om uttrycket tillåts, hur duktiga dessa människor än är. En kamratstödjande verksamhet har dessutom inte bara betydelse för att bistå dem som redan drabbats av problem. En bra anda på arbetsplatsen kan också betyda att missbruksproblem inte uppstår och med andra ord fungera direkt förebyggande. För att garantera kontinuiteten i den här verksamheten ansluter sig därför utskottsmajoriteten till regeringens förslag. I reservationerna 1 och 2 säger sig moderaterna och centerpartisterna visserligen uppskatta verksamheten, men de anser att de fackliga organisationerna har ekonomiska resurser att bedriva verksamheten utan statligt stöd. Till det vill jag säga att jag i all ödmjukhet tror att det skulle vara nyttigt för moderater och centerpartister att ge sig ut i landet och tala litet med de fackliga företrädarna i de olika avdelningarna och klubbarna. Jag tror att det skulle kunna ge företrädarna för dessa partier en litet mer realistisk bild av de fackliga organisationernas ekonomiska resurser. Jag vill också säga att jag tycker det ligger nära till hands att se den kamratstödjande verksamheten som en naturlig del i företagens personalpolitik och därmed något som arbetsgivarna borde ta ekonomiskt ansvar för. Så har också skett på flera ställen, där arbetsgivarna insett värdet av en framsynt politik gentemot sin personal. Ytterligare tre reservationer har fogats till betänkandet. Det rör sig i samtliga fall om vpk-reservationer — i vanlig ordning, höll jag på att säga. I reservation 3 begärs att ett särskilt statsbidrag skall inrättas för kommunernas bekämpning av narkotikaproblem. Utskottet konstaterar här för det första att socialnämnderna enligt lag är skyldiga att arbeta med att bekämpa narkotikaproblemen. För det andra behandlade riksdagen så sent som i december 1984 regeringens proposition om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik. I propositionen föreslogs bl.a. att ett särskilt stöd skulle lämnas till utvecklingsinsatser inom narkomanvårdsområdet. I budgetpropositionen föreslås nu att 5 milj.kr. skall användas för sådana utvecklingsinsatser under det kommande budgetåret. Mot denna bakgrund anser utskottet att något ytterligare bidrag inte är nödvändigt. I reservation 4 begär man ett särskilt ekonomiskt stöd till kommunerna för metodutveckling av socialtjänstens arbete med utsatta familjer från olika etniska grupper. Även här rör det sig om en i och för sig angelägen fråga, men utskottsmajoriteten anser att det önskvärda resultatet kan uppnås på annat sätt än det som anges i reservationen. Inom ramen för ett nordiskt projekt pågår ett svenskt sådant, som syftar till att samla in kunskaper om skilsmässor och familjer i kris bland främst finländska och turkiska invandrare. Socialstyrelsens bidrag till kommunerna för familjepedagogiskt arbete med flyktingar upphör visserligen, men kommer i stället att ingå i den ersättning som kommunerna får genom invandrarverket. Socialstyrelsen har givetvis ansvar för att sprida kunskaper på detta område. Bidrag till lokala utvecklingsprojekt kan sökas via de anslag på totalt 18 milj.kr. som enligt budgetpropositionen skall användas för försöksverksamhet och metodutveckling. Statsrådet nämner för övrigt utvecklingen av socialbyråernas arbete med familjer i kris och andra insatser till stöd för dessa familjer som särskilt angelägna. Den sista reservationen, reservation 5, gäller ett socialt stödprojekt bland invandrarungdomar. Utskottet kan i princip konstatera att vad som göras skall är redan gjort, eller pågår åtminstone. Det pågår, som Alexander Chrisopoulos också sade, en hel rad olika projekt för att man på olika sätt skall kunna förbättra invandrarbarnens och invandrarungdomarnas fritidssituation och därigenom förhindra utslagning. Slutligen, herr talman, till en fråga som tas upp i fyra motioner och som utskottet diskuterat med stort allvar och i fullständig enighet, nämligen frågan om sexuella övergrepp mot barn inom familjen. Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att förebygga att barn utnyttjas sexuellt och att de barn och familjer som ändå drabbas får hjälp och behandling. Vi vill starkt understryka nödvändigheten av att den personal som i olika sammanhang kommer i kontakt med barn som har utsatts för sexuella övergrepp inom familjen förmår inse vad som har hänt och inte drar sig för att snabbt och beslutsamt vidta de åtgärder som är bäst för barnen. Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att socialstyrelsen har vidtagit åtgärder för att förbättra informationen till den berörda personalen. Även Kommunförbundets initiativ på detta område bör framhållas. Dessa frågor bör också tas upp som ett reguljärt inslag vid utbildning av personal som skall arbeta med barn och ungdom och för berörd personal inom rättsväsendet. Vi vill också understryka att myndigheternas handlande vid fall av misstänkta övergrepp måste präglas av omtanke om barnen. Framför allt får man inte avfärda ett barns uppgifter om att det har utsatts för sexuellt övergrepp, utan varje sådant ärende måste utredas med yttersta omsorg. Härvid måste barnet i så stor utsträckning som möjligt skonas från upprepade förhör hos olika myndigheter. Regeringen har uppdragit åt riksåklagare, domstolsverk, rikspolisstyrelse och socialstyrelse att i samråd utarbeta lämpligt material för information och utbildning angående förundersökning och rättegång i mål om ansvar för sexuella brott och kvinnomisshandel. Ett skriftligt material väntas bli klart i vår. Rikspolisstyrelsen kommer till sommaren att ge ut en lärobok om förhörsteknik. Den innehåller ett särskilt kapitel om förhör med barn och tar också upp förhör med barn som utsatts för sexuella övergrepp. Detta material bör kunna bidra till att förbättra barnens situation när misstänkta fall av incest utreds. Ett utvecklingsprojekt med stöd från delegationen för social forskning pågår inom Stocksholms läns landsting. Det syftar till att finna metoder som skall kunna användas inom den barnpsykiatriska öppenvården när det gäller att diagnostisera sexuella övergrepp mot barn. Ett intensivt arbete pågår således på olika håll för att komma till rätta med dessa problem.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
Herr talman! Jag blev litet förvirrad när jag lyssnade till Yvonne Sandberg-Fries. Hon sade ungefär så här: Det är viktigt och fint med stöd och hjälp, men professionella tröstare kan aldrig uppväga medmänsklighet. Jag villi det sammanhanget erinra om att Ulla Tillander tidigare talade om att det är viktigt att människor tar sig an sina kamrater och att man aldrig kan köpa medmänsklighet. Det försökte också jag säga i mitt anförande. Därmed tycks vi ju vara överens i den här frågan, Yvonne Sandberg-Fries. Vad vill då majoriteten i utskottet? Jo, man vill föra över 3,3 miljoner till de fackliga organisationerna. Då kan man möjligen undra vilken revolution dessa 3,3 miljoner skulle kunna utföra i Sverige när det gäller nykterheten på arbetsplatserna. Jag kan föreställa mig att pengarna räcker till hjälp för människor i kvarteren närmast det här huset, beroende på hur aktivt man vill arbeta, men sedan är de 3,3 miljonerna slut. Nej, Yvonne Sandberg-Fries, jag tror inte att vare sig nykterheten eller kunskapen om dessa frågor blir större hos de anställda ute i näringslivet för att vi överför 3,3 miljoner. Det behövs helt andra åtgärder. Vad som behövs är den medmänsklighet som Yvonne Sandberg-Fries talade om och som också Ulla Tillander talade om. Det gäller att informera människor om att det går att samtala med en kamrat som är i nöd och som har det besvärligt. Jag tror att vi skall se till att det ute i kommunerna utvecklas en socialtjänst som människor känner förtroende inför och som de vill vända sig till, en socialtjänst där de känner förtröstan och kan finna någon att tala med. Att människor på något sätt skulle kunna köpa professionell hjälp och tröst via de fackliga organisationerna är enligt min uppfattning en omöjlighet. Låt mig sedan beröra arbetsgivarnas insatser. Jag tror nämligen att det är precis lika viktigt att de deltar i det här arbetet. Någon gång på 20-talet, då det var ett kolossalt supande ute i landet, bildades det av olika människor, bl.a. anhöriga till arbetare, en organisation som heter Alkoholoch narkotikarådet, ALNA-rådet. Detta ALNA-råd har sitt säte i Stockholm och driver sin verksamhet ute i kommunerna. Låt oss se till att ALNA-rådet blir en bred och stor organisation, som kan hjälpa till med att ta sig an de här frågorna! Jag tror att de 3,3 miljonerna passar mycket bättre i ALNA-rådets händer än i några fackliga organisationers händer. I ALNA-rådet kommer de på rätt plats.
Herr talman! Det gäller att vända på slantarna och tänka efter var de statliga bidragen bäst behövs. De ideella organisationerna, som i sitt arbete är direkt inriktade på att förebygga och bekämpa missbruk har mycket små resurser att röra sig med. Att vi prioriterar de ideella organisationerna som mottagare av dessa medel är inte ett uttryck för en låg tanke om de fackliga organisationernas möjligheter att göra en insats mot missbruk. Tvärtom kan man hysa stor uppskattning av den betydelse som en facklig organisation kan ha för sina medlemmar. Men det finns gränser för vad en facklig organisation kan göra, och en rimlig och sund prioritering måste innebära att personalvården sätts högt. I en riktig personalvård måste också ingå att man informerar sina medlemmar om riskerna med att missbruka alkohol, narkotika och tobak. Det måste bl.a. vara det som man skall använda medlemmarnas

Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries kommentarer till reservation 3 tänker jag inte beröra — det kommer Inga Lantz att göra så småningom. Vad gäller reservation 5 om stödprojekt bland invandrarungdomar tror jag att Yvonne Sandberg-Fries har missuppfattat hela saken. Anledningen till att vi har skrivit motionen och motsvarande reservation är de svårigheter som invandrarungdomarna har på arbetsmarknaden. Arbetslöshetssiffrorna är dubbelt så höga för invandrarungdomar som för övriga ungdomar. Invandrarungdomarna håller på att segregeras yrkesmässigt, socialt och ekonomiskt. Utslagningen bland invandrarungdomar ökar i tilltagande takt. Därför har vi föreslagit att statsbidrag skall utgå till ett socialt stödprojekt. Förslaget innebär att människor skulle anställas för att i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna, skolmyndigheterna, arbetsförmedlingen och de berörda invandrarorganisationerna kunna slussa dessa ungdomar — först hitta dem genom uppsökande verksamhet och sedan slussa ut dem antingen till utbildning eller yrkesliv. Det hjälper inte mycket att hänvisa till vissa insatser som görs för att förbättra ungdomarnas fritidsaktiviteter. Man kan inte avslå det förslag som vi har lagt fram genom att hänvisa till att vissa myndigheter har ökat sina insatser för att förbättra invandrarungdomarnas situation vad gäller fritiden. Det är ju en helt annan sak som det är fråga om här.

Herr talman! Först till Göran Ericsson: När jag hör Göran Ericsson tala om kamratstödjande verksamhet på arbetsplatserna grips jag av misstanken att han är tämligen illa insatt i vad det handlar om. Hela hans argumentation går ju ut på att dessa 3,3 miljoner som tillförs arbetsmarknadsorganisationerna för sådan här verksamhet inte kommer till någon nytta alls. När han påstår att eftersom möjligheten att åstadkomma någonting med hjälp av dessa pengar bara skulle sträcka sig någon kilometer utanför kammaren, måste han därmed mena att det inte utförs något arbete. Det är inte svårt att utan vidare redovisa att det på väldigt många håll i landet pågår ett mycket fint arbete när det gäller kamratstödjande verksamhet. Göran Ericsson skriver faktiskt i sin egen reservation att detta är ett fint arbete, och det borde han väl kunna stå för. Jag tror att anledningen till att moderaterna reserverat sig på den här punkten är att detta helt enkelt är ett ytterligare inslag i den allmänt fackföreningsfientliga inställning som moderaterna så ofta uppvisar. Mot den bakgrunden förstår jag reservationen bättre. Jag har svårare att förstå vad centerpartisterna gör i det sällskapet. Ulla Tillander säger att centerns bevekelsegrund i detta sammanhang är att det finns andra organisationer som behöver stöd. Det låter mycket vackert i och för sig, men jag vill då erinra om att regeringen i den proposition som utskottet har diskuterat i det här betänkandet föreslår en rejäl ökning av anslaget till just de organisationer som Ulla Tillander ömmar så mycket för. Det går alltså inte att konstruera någon motsättning på den punkten. Sedan förstår jag inte riktigt Alexander Chrisopoulos resonemang. Vad vii utskottet har diskuterat är ett socialt stödprojekt bland invandrarungdomen. Vi har då konstaterat dels att en rad projekt har startats som ett resultat av att regeringen anslagit 30 miljoner under en treårig försöksperiod till utvecklingen av fritidsgårdar, dels att 30 miljoner avsatts till åtgärder med anledning av det internationella ungdomsåret, dels att det pågår ett utvecklingsarbete som också innebär ett stöd till idrottsrörelsen, vilket framför allt är avsett för invandrarungdomar. Sammantaget görs alltså en hel del insatser av det slag som anges i motionen.
Herr talman! Får jag bara kort säga följande. Jo, man kommer säkert att göra mycket som är bra för de här pengarna. Ombudsmän kommer att anställas, kursverksamhet kommer att genomföras osv. — det gäller alltså sådan verksamhet som varken Yvonne Sandberg-Fries, Ulla Tillander eller jag tror är särskilt bra. Den typen av verksamhet är i varje fall inte bättre än den kamratnära verksamheten, som innebär att man talar med en kamrat som har det besvärligt. Jag tror att det kommer att bli fruktansvärt många kurser och att fruktansvärt mycket folk kommer att anställas för pengarna i fråga, människor som också skall ha lön nästa år. Jag tror dock inte att man kommer att nå de människor ute på arbetsplatserna som är i nöd och som super. Kanske befinner sig dessa människor inte alls på arbetsplatsen, utan de är kanske hemma. Vi talar således så att säga litet förbi varandra. Jag tror dock att vi i sak är överens om vad som är bra. Vi tror också att det här är en viktig verksamhet. Men ärligt talat tror jag, Yvonne Sandberg-Fries, att kurser och konferenser kan hållas inom ramen för den reguljära fackliga verksamheten. Man behöver inte 3,3 miljoner. Däremot tror jag att ALNA-rådet mycket väl skulle behöva de 3,3 miljonerna för att upprätthålla sin verksamhet, som är en gammal och fin tradition — alltsedan 1920-talet.
Herr talman! Det är inte fråga om någon motsättning mellan de fackliga organisationernas och de ideella organisationernas syn när det gäller det här arbetet. I stället är det fråga om en prioritering och om var man skall satsa just de här 3,3 miljonerna. Vi tror att det är de ideella organisationerna som är i större behov av nya pengar. För de fackliga organisationerna måste det vara, som jag sagt tidigare, en självklar uppgift att vårda om sina medlemmar. En medlems personliga och sociala välfärd hänger på om man är medveten om riskerna i det här sammanhanget. En facklig organisation måste prioritera uppgiften att informera på det här området.
Herr talman! Göran Ericsson behagade just lämna kammaren. Jag måste i varje fall säga att inte heller hans andra inlägg visade prov på några större kunskaper om vad det här handlar om. Hela hans resonemang andas en misstro mot fackföreningsrörelsen: som om man så att säga skulle försöka sno åt sig pengar för att bedriva något slags ordinarie verksamhet, som man annars skulle ha fått använda sina egna pengar till. Ett sådant synsätt. är fullständigt fftämmande för mig. Jag har allt förtroende för att de fackliga organisationerna använder pengarna på ett riktigt och bra sätt. Om Göran Ericsson vill förkovra sig litet, kan jag hänvisa till en utmärkt artikel i det senaste numret av tidningen Kommunalarbetaren. Där beskrivs hur man räddat en arbetskamrat ut ur en mycket besvärlig situation, tack vare den kamratstödjande verksamheten. Läs på litet grand, så att vi i fortsättningen kanske kan ha en litet mera sansad diskussion!

Herr talman! Drogmissbruket är vår tids största sociala problem, och för att stoppa det behövs insatser på många olika områden. Det behövs en samordning mellan sociala lagar och narkotikastrafflag. Det behövs insatser av rehabiliterande karaktär med bättre och fler vårdplatser. Det behövs förebyggande och uppspårande insatser i skolor, på fritidsgårdar och på arbetsplatser. Allt arbete för att stoppa och motverka drogmissbruk måste bygga på människors medvetenhet. Därför är det viktigt att olika slag av folkrörelser engageras i denna kamp. I Nacka kommun utanför Stockholm blandar ungdomarna ut amfetamin med vatten och dricker detta. I Nyköping har under de senaste tio åren 30 människor dött av narkotika. De flesta var mycket unga — genomsnittsåldern var 27 år. I Nyköping känner polisen till ett hundratal missbrukare som använder tung narkotika. Det verkliga antalet är förmodligen högre. Haschmissbruket är omöjligt att kartlägga. Däremot visar undersökningar att var tionde gymnasieelev i Nyköping någon gång rökt hasch. Missbrukarna i Nyköping åker till Stockholm för att köpa narkotika. För 2 000-3 000 kr. får man 5-10 gram amfetamin. Den marknaden ökar just nu. För att kunna betala sin narkotika måste missbrukaren stjäla ihop många tusental kronor, eftersom hälaren bara betalar en tredjedel av stöldgodsets verkliga värde. För en tung heroinist kostar missbruket 4 000-5 000 kr. per dag. För enbart de tunga missbrukarna här i Stockholm kostar missbruket 40 milj.kr. varje dag, om man räknar 5 000 kr. gånger 8 000 tunga missbrukare. Totalt omsätts varje dag i Stockholm — om man räknar med en tredubbling av värdet av det som måste stjälas ihop eller skaffas på annat sätt för att finansiera missbruket — inom den tunga narkotikahandeln 120 milj.kr. Det handlar alltså om ofantliga värden. 80 96 av lägenhetsinbrotten i Stockholm begås av narkotikamissbrukare i jakten efter pengar. Narkotikamissbruket leder till en omfattande ekonomisk brottslighet, både på det lilla planet och på det stora internationella planet. Det finns med andra ord mycket starka ekonomiska intressen inblandade i narkotikahanteringen. Drogkulturen ingår som en omistlig del i den kommersiella kultur och den borgerliga ideologi som gjort sig särskilt bred i tider av ekonomisk kris. Droganvändningen ansluter till en individualistisk människosyn, sökande efter kortvarig personlig tillfredsställelse och det förakt mot kollektiva lösningar som utmärker en borgerlig ideologi. Det är arbetarrörelsens kamp för ett bättre samhälle som drabbas av den passivering som följer i drogkulturens spår. Arbetarrörelsen har alltid gått i spetsen för att bekämpa dåliga sociala miljöer och förhållanden. Det har diskuterats huruvida det är dåliga sociala förhållanden som föder ett missbruk eller om det är själva förekomsten av droger som leder till dåliga sociala förhållanden. Så mycket kan man dock konstatera som att drogerna i sig har en aktiv roll när det gäller att både skapa och fördjupa sociala missförhållanden. Verkligheten visar att missbrukare också rekryteras från gynnsamma miljöer om drogerna finns tillgängliga. Det räcker således inte enbart att förbättra de dåliga miljöerna. Kampen måste också föras mot själva drogförekomsten. Med denna insikt blir arbetet på att medvetandegöra människor än viktigare. Herr talman! Det är ute i kommunerna som det mesta arbetet mot narkotikan måste föras, både det förebyggande och det rehabiliterande arbetet. Socialtjänsten har en nyckelroll i detta arbete som en samordnare mellan olika kommunala myndigheter. Det krävs kommunala åtgärdsprogram mot narkotikan. Många kommuner har sådana program. Vad som däremot ofta saknas här är resurser för att förverkliga dessa åtgärdsplaner. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att särskilda medel anslås till kommunerna så att kommunerna tillförsäkras ett ekonomiskt utrymme för att förverkliga uppsatta mål. Den motion som kräver särskilda medel till kommunerna avstyrks av utskottet. Yvonne Sandberg-Fries sade också precis det som står i betänkandet. Hon hänvisar till utvecklingsinsatser som görs och till att man skall utveckla metoderna i öppenvården och förbättra utslussningen. Det är riktigt. Men det är någonting annat än det som föreslås i motionen, som nämligen tar upp det vanliga dagliga arbetet mot narkotikan ute i bostadsområdena. Det framhålls i betänkandet att kommunerna bör utveckla detta drogpolitiska handlingsprogram, som också vpk förespråkar. Men så säger man att förverkligandet skall ske inom befintliga ramar. Det är just det som är problemet — att det skall inom befintliga ekonomiska ramar. I många kommuner saknas befintliga resurser för att förverkliga detta arbete. Därför är det viktigt att de krav som vpk reser i motionen, och som även finns i en av reservationerna till betänkandet, bifalls. Sedan underströk Yvonne Sandberg-Fries att socialnämnderna är skyldiga och att detta är deras arbete. Ja, det är riktigt — det är deras arbete. Men då måste de också få resurser för att förverkliga detta, och det saknas tyvärr i många kommuner.
Herr talman! I anslutning till detta betänkande har jag tre motioner. Med hänsyn till en begäran från talmannen skall jag begränsa mig till att beröra en av motionerna. Det är motion 1776, där vi tar upp anslagsfrågor som en uppföljning av kompensation för effekterna av periodisering av utbetalningen av statsbidraget. Tidigare utbetalades det nämligen en gång årligen. Nu delas det upp kvartalsvis, och organisationerna gör därmed via räntebärandet rena förluster. Övriga folkrörelser har kompenserats, dock inte nykterhetsrörelsen. Utskottets skrivning visar en positiv attityd till nykterhetsrörelsens arbete, som utförs i kampen mot drogmissbruket och som i sig är lika väsentligt och kanske på sikt viktigare än den nu prioriterade sektor som missbrukarvården är. Men jag vill ändå säga, med anledning av den diskussion som förts, att den kamratstödjande verksamheten, som är ett Verdandiinitiativ, är något av det bästa som hänt inom missbrukarvården de senaste åren. Men bruket har blivit vårt lands största sociala och hälsopolitiska fråga, och det kräver ökade insatser på missbrukarvårdens område. De insatserna skall jag inte ifrågasätta. Men i konsekvens härmed borde också det förebyggande arbetet prioriteras. Jag beklagar den inställning som man synes ha i dag, att dela in folkrörelserna i ett A och ett B-lag. Det visar en viss okänslighet, kanske okunnighet — ja, kanske t.o.m. ovilja. Jag accepterar inte den här negativa inställningen till nykterhetsrörelsen. Det är i dag omöjligt att skapa rättvisa emot ett enhälligt utskott, men från nykterhetsrörelsens sida skall vi under den kommande valrörelsen påpeka denna orimliga situation för allmänheten. Som en ytterligare markering av vad jag har sagt yrkar jag bifall till motion 1776.
Herr talman! Med anledning av Thure Jadestigs senaste inlägg vill jag bara poängtera att vi i utskottsmajoriteten naturligtvis inte har någon negativ inställning till nykterhetsrörelsen. Vi skriver tvärtom att nykterhetsrörelsen är oerhört viktig och att den gör värdefulla insatser i kampen mot drogmissbruket. Det föreslås även en viss uppräkning av organisationsstödet, som vi tillstyrker. Dessutom föreslås uppräkning av anslagen till de organisationer som ägnar sig åt rehabilitering. Utskottsmajoriteten skriver sedan att man mot bakgrund av detta inte kan tillstyrka någon ytterligare höjning av det centrala stödet till nykterhetsrörelsen för nästa budgetår. Detta ger eventuellt Thure Jadestig möjlighet att återkomma i frågan.
Herr talman! Den möjligheten har jag inte här i riksdagen, men däremot utanför riksdagen. Jag kommer nämligen inte att stanna kvar i det här arbetet efter den här riksdagsperioden. En sak hoppas jag verkligen, och det är att man kompenserar nykterhetsrörelsen, i likhet med vad man gjort i andra fall, med anledning av de ändrade utbetalningsformerna. Det är här fråga om en orättvisa som måste rättas till.